Fru talman! Solveig Zander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en reform av inkomstunderlaget för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i enlighet med förslagen från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag om ett reformerat inkomstunderlag bereds i Regeringskansliet. Utredningens förslag bygger på införande av liknande uppgifter som nu finns i form av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Skyldigheten att lämna arbetsgivardeklaration på individnivå började tillämpas fullt ut den 1 januari 2019. Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation överlämnade den 13 september 2019 sitt slutbetänkande Företagare i de sociala trygghetssystemen till regeringen. Av betänkandet framgår bland annat att utredningen bedömer att ett antal områden bör utredas ytterligare. Ett sådant område är hur sjukpenninggrundande inkomst fastställs för egenföretagare. Med utgångspunkt i betänkandet kommer regeringen att fortsätta arbetet för att skapa ett tryggare och mer förutsebart trygghetssystem för företagen.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag måste dock vara uppriktig och säga att jag tror att ministern har missförstått min fråga. Att Skatteverket sedan den 1 januari har fått möjlighet att lämna arbetsgivardeklarationer har ingenting med min fråga att göra. Min fråga handlar om hur man fastställer sjukpenninggrundande inkomst, det vill säga hur man fastställer den ekonomiska ersättningen från våra trygghetssystem. Att Skatteverket fick denna möjlighet från den 1 januari i år har att göra med att man vill motverka fusk, fiffel och oegentligheter. Och det är jätteviktigt - det vill jag verkligen påstå. Men det är som sagt en helt annan sak och inte det jag menar. Min fråga gäller det man fick till uppdrag att göra i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen: att utreda och föreslå hur man på ett betydligt enklare sätt skulle kunna få sina ersättningar bedömda. Det var i april 2015, för fem år sedan, som den utredningen lade fram sitt förslag. Sedan dess har det inte hänt någonting - eller kanske några småsaker, men ingenting som påverkar möjligheterna för till exempel företagare att veta vad de ska få i ersättning när de behöver det. I denna utredning föreslogs ett i grunden omarbetat, tydligt, förenklat, detaljerat och träffsäkert förslag till hur ersättningen skulle kunna beräknas. Det handlade, ska ministern veta, om historisk EGI. Det betyder att man varje månad skulle redovisa den skattepliktiga inkomsten till Skatteverket. På det sättet skulle man inte behöva krångla med att räkna ut hur det skulle vara. Detta skulle betyda att man förenklade administrationen för företagen och arbetsgivarna. Företagarna skulle veta vilken ersättning de skulle få. De egenanställda, till exempel de som får hjälp via Frilans Finans och liknande företag, skulle veta. De som har oregelbunden arbetstid och till exempel jobbar timmar inom vården skulle veta vad de fick, och det skulle inte vara beroende av om man råkar vara sjuk en ledig dag. Obekväm arbetstid, enskilda firmor, kombinatörer - allt skulle underlättas om man fick historisk EGI. I sitt svar påpekar ministern att det för ett par månader sedan kom en utredning och att man skulle fortsätta att utreda detta. Det kan inte vara sant! Företagen har väntat tillräckligt länge - i fem år - på att få en förenkling och få veta vilken ersättning man ska få. Vad är det som behöver utredas mer, menar ministern? Vad i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens detaljerade förslag ska utredas mer? Det undrar jag, och det undrar framför allt företagarna.
Fru talman! Tack, Solveig Zander, för detta starka engagemang för våra socialförsäkringar, inte minst kopplat till de personer som är egenföretagare. Detta är viktiga frågor, och jag ser fram emot ett nära samarbete så att vi kan använda mandatperioden till att vidta åtgärder som innebär att vi förbättrar den sociala tryggheten också för företagare. För ordningens skull ska jag dock säga att det är Näringsdepartementet som ansvarar för den utredning som specifikt rör företagares villkor. Men vi kan titta på den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag generellt. Det gick egentligen ut på ett stegvist införande av en ny sjukpenninggrundande inkomst baserad på faktiska inkomster. Det gäller personer med inkomst av anställning och omfattar alltså inte företagare med inkomst av näringsverksamhet. Då kan man konstatera - och här kommer frågan om arbetsgivardeklarationen in - att det är först i och med införande av arbetsgivardeklaration på individnivå som det finns förutsättningar för ett sådant system som Socialförsäkringsutredningen föreslog, dock kopplat till anställning så det löser inte specifikt den frågeställning som interpellanten Solveig Zander lyfter. Införande av en sådan modell får naturligtvis rätt stora konsekvenser. Även om det i grund och botten handlar om en modernisering och en uppdatering av regelverket ser vi att det får ett antal konsekvenser som måste utredas vidare så att vi inte vidtar åtgärder som får oönskade effekter. Här finns bland annat en potentiell konflikt mellan förutsägbarhet för den enskilde och administrativ effektivitet å ena sidan och anpassning för olika situationer, det vill säga flexibilitet i systemet, å andra sidan. Vi behöver alltså fortsätta jobba med denna fråga. Det är inte så enkelt som att bara genomföra förslaget, utan det kräver rätt omfattande konsekvensanalyser. Det är först när vi har det system som nu införs på plats som vi får förutsättningar att jobba med denna fråga. Det är väldigt bra att en arbetsgivardeklaration på individnivå nu har möjliggjort nästa steg i arbetet med utveckling av våra socialförsäkringar. Som sagt, det förslaget kommer inte att lösa den specifika frågan om företagare. Vi kommer alltså parallellt med detta att tillsammans med våra vänner på Näringsdepartementet fokusera på de frågor som rör företagares villkor i socialförsäkringen. Där avser jag naturligtvis att göra vad jag kan tillsammans med Solveig Zander och andra riksdagsledamöter, och vi kommer också att ha en nära dialog med de organisationer som organiserar företagare för att kunna fokusera på rätt frågeställningar ur företagares perspektiv. Men målsättningen för regering och riksdag måste vara att vi ska ha ett så neutralt system som möjligt, som erbjuder människor den trygghet de förtjänar oavsett om de är anställda eller företagare. Sedan finns det massor med tekniska hinder, och dem måste vi kunna ta oss förbi. Jag är övertygad om att vi under den här mandatperioden kan ta några steg i den riktningen och förbättra villkoren och tryggheten för våra företagare, som bidrar till att skapa den välfärd och det välstånd som är så viktigt för vår nation.
Fru talman! Nu hävdar jag att ministern har fel. I den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där jag själv deltog, fanns det, precis som ministern säger, förslag om att det hela skulle genomföras i steg och att man var beroende av arbetsgivardeklarationen. Men det innebär ju inte att man måste vänta i fem år på att få den stegvisa införingen på plats. De remissinstanser som då yttrade sig var alla oerhört positiva till den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag. Och bland annat Företagarna sa: Låt oss nu ta det här i steg, för vi är inte beredda att klara av detta på en gång. Men i dag säger de att ingen människa kunde tro att de skulle behöva vänta i fem år. Nu svarar dessutom ministern att det behövs ytterligare utredningar. Då ska man alltså vänta i fem år till! Vet ministern varför man inte vill vänta? Jo, när olika typer av företagare till exempel vill ta ut föräldrapenning eller sjukersättning gör Försäkringskassan vid varje enskilt tillfälle en uträkning för att fastställa den ersättning som ska utgå. Detta betyder att man drar sig för att starta företag i dag, för man har ingen aning om vad trygghetssystemen skulle ge om man skulle råka hamna i den situationen. Apropå jämställdhet, som ministern har diskuterat här tidigare, vet vi också att kvinnor är de som drar sig mest för att starta företag, för de vet inte vad trygghetssystemen ska ge. Vi behöver fler företag i vårt land, för det innebär fler arbetstillfällen. Därför är det väldigt viktigt att införa historisk EGI. Det måste ministern själv säga är viktigt. Är det då något som ministern skulle vilja ändra på? Vad anser ministern skulle behöva göras nu och som skulle behöva utredas igen och igen? Det kan inte vara så att vi ska behöva vänta ännu längre. I den parlamentariska socialförsäkringsutredningen var vi faktiskt överens om direktiven. Då medverkade också Socialdemokraterna i allra högsta grad med att ta fram utredningsdirektiven, som utredningen sedan följde till punkt och pricka. Men jag tolkar det som att förhalningen från regeringens sida, där man inte inför historisk EGI för alla, också företagare, beror på att man i dag inte vill det. Det kan ju inte finnas någon annan anledning till att man förhalar detta. I remisserna på den utredning som kom för någon månad sedan har man från Svenskt Näringsliv, Företagarna och andra sagt: Nu får det vara nog! Nu vill man faktiskt se något konkret på bordet. Tycker inte ministern att det är skamligt att man inte har gjort något?
Fru talman! Tack, Solveig Zander, för inlägget! Det går ju inte att ta miste på engagemanget. Det är helt rätt att vi måste hantera den här frågan och prioritera den. Precis som Solveig Zander säger måste vi agera för att det inte ska dröja fem år. Det är vi helt överens om. Jag kan använda min tid till att säga följande: Vi kommer att göra vad vi kan för att i samverkan med inte minst Centerpartiet agera i de här frågorna och se till att vi utifrån de förslag som ligger på regeringens bord tar steg för att förbättra tryggheten i socialförsäkringarna för våra företagare. Det specifika förslag som berörs här är det som sagt inte enkelt att förutse konsekvenserna av. Därför behövs ett vidare arbete. Detta är också första året som vi över huvud taget har erfarenheter av arbetsgivardeklarationer enligt det nya, moderna upplägget. Jag kan försäkra Solveig Zander om att vi kommer att fokusera på den här frågan och också vara öppna för samverkan med andra partier. Inom ramen för januarisamarbetet är detta ett perfekt område, där vi både kan värna våra socialförsäkringar och också, som Solveig Zander var inne på, skapa bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling för vårt land. Om vi lyckas ta några steg - vilket vi ska göra - som leder till att människor känner större trygghet vid företagande har vi också bidragit till att fler kan skapa egna företag, förverkliga affärsidéer och därmed bidra till hållbar tillväxt och utveckling i vårt land. Det skapar därmed också förutsättningar för en bättre välfärd för medborgarna - inte bara för de företagare som påverkas av ett utökat skydd i socialförsäkringen utan en välfärd för alla medborgare som vinner på ett ökat företagande. Vi kommer alltså att behöva jobba tillsammans här. Jag vill återigen välkomna Solveig Zanders initiativ och engagemang i den här frågan och är öppen för samverkan både med Näringsdepartementet och med Solveig och Centerpartiet.
Fru talman! Det var en vänlig invit från ministerns sida! Jag har nog aldrig hört ministern vara så vänlig och tillmötesgående förut. Självklart ställer jag och Centerpartiet upp, för detta är frågor som är viktiga. Det är frågor som är viktiga för alla våra företag, för tillväxten i vårt land och för alla som har möjlighet att få arbete om vi får fler företag. Jag är också övertygad om att näringslivet generellt sett skulle kunna medverka till att vi snabbare skulle kunna få en historisk giv, för det är ju detta det handlar om. Jag måste också tydliggöra att detta inte är en av punkterna i januariavtalet. Detta ska hanteras på sitt sätt, och här har vi inte något samarbete på gång. Det vill jag verkligen hävda. Vill ministern ta del av våra förslag går det jättebra. Det går också bra att läsa den parlamentariska socialförsäkringsutredningens betänkande. Det är ju ganska tjockt, men jag kan rekommendera det, för det innehåller många bra synpunkter. Men jag vill också tydliggöra för ministern att detta inte bara handlar om sjukpenning utan om alla våra trygghetssystem. Det innebär närståendepenning, rehabpenning, som man kan få i förebyggande syfte om man blir sjuk, och också havandeskapspenning, smittbärarpenning och sådant. Det är många olika ersättningar, och de är viktiga för alla men inte minst för företagarna och framför allt för dem som är kombinatörer och både är anställda och har företag. Med den positiva inställning och det tillmötesgående sätt som ministern faktiskt hade i det här sammanhanget förväntar jag mig att det ska hända något snabbt och att vi inte ska behöva vänta i fem år till. Tack så mycket för debatten!
Fru talman! Jag säger återigen stort tack till Solveig Zander. Jag kan försäkra alla som lyssnar på debatten att oavsett om detta är en punkt i januariavtalet eller inte kommer jag och regeringen att verka för samarbete, så att vi löser frågan. Det är egentligen sekundärt om det är en punkt eller inte. Det viktiga är att vi förstärker tryggheten för våra företagare. Jag hoppas att jag har tydliggjort att vi från regeringens sida är beredda att samarbeta kring frågan och att det kommer att vara ett viktigt område där vi kan utveckla också våra socialförsäkringar i nära samverkan med de partier i kammaren som är intresserade av frågan.